Fru talman! Sofia Westergren har frågat mig när jag avser att i riksdagen lägga fram de nya förslagen för att stävja problemen kring samordningsnummer och om jag är beredd att se över möjligheten att återkalla alla samordningsnummer liksom att koppla samman samordningsnummer med biometriska data. Hon undrar vidare om jag avser att vidta några konkreta och kraftfulla åtgärder så att användandet av falska identiteter och skapandet av flera identiteter leder till mer kännbara konsekvenser än i dag. Samordningsnummer fyller en viktig funktion i samhället eftersom numret tillgodoser myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumrens funktion har även betydelse för personer som vistas i Sverige under en inte helt kortvarig tid och som har ett starkt behov av att ha en fungerande identitetsbeteckning för att kunna sköta sitt vardagliga liv. Systemet med samordningsnummer har dock brister, och regeringen och Skatteverket har därför vidtagit en rad åtgärder. Skatteverket arbetar kontinuerligt tillsammans med andra myndigheter för att samordningsnummer ska tilldelas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Skatteverket dessutom utvecklat en tjänst som uppmärksammar om samma identitetshandling används vid flera tillfällen i ärenden om tilldelning av samordningsnummer. Tjänsten används löpande i Skatteverkets handläggning, och förutom att förebygga missbruk med identitetshandlingar kommer uppgifterna på sikt att kunna användas som en indikator för att bedöma omfattningen av problemet. För att våra register ska innehålla korrekt och aktuell information är det även nödvändigt att strama upp regelverket för samordningsnummer. Med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och behålla historisk information är det samtidigt viktigt att ändringar görs på ett ordnat sätt. Finansdepartementet har därför remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet med samordningsnummer. Förslagen bereds just nu i Regeringskansliet och kommer att presenteras när de är klara. Regeringen har dessutom tillsatt en statlig utredning som ska se över hela systemet med samordningsnummer. I utredningens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur kontrollen av en persons identitet bör utformas för att tilldelningen av samordningsnummer ska bli säkrare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021. Jag avser att låta utredningen slutföra sitt uppdrag och inväntar dess betänkande. Men vi sitter inte still i båten fram till dess, utan vi har den promemoria som har varit ute på remiss som jag nämnde och som vi hoppas att vi snart kan vara i hamn med.

Fru talman! Detta är en viktig fråga för vårt land. Staten saknar i dag kontroll över hur många som befinner sig i landet. 900 000 samordningsnummer har utfärdats under de 20 år som de har funnits. Enligt nuvarande regler är ett samordningsnummer evigt, och personer som har tilldelats ett nummer kan i dag inte avregistreras. Skatteverket och polisen har under flera år larmat om ett systematiskt missbruk av dessa nummer. Kriminella och andra vill skaffa sig samordningsnummer för att utnyttja samhället och få falska tillstånd eller till slut otillbörligt nästla sig in i våra välfärdssystem och utnyttja dem eller bara skaffa sig en plats i det svenska samhället som de egentligen inte har rätt till. När vi lever i ett land där vi inte längre vet vem som är vem eller där man kan intyga att man har flera identiteter blir det svårt för staten att ha koll. Då blir det svårt att ha koll på vilka som står bakom olika företag och bidragsutbetalningar. Och även om, som mycket riktigt ofta påpekas, samordningsnummer inte omedelbart ger tillgång till en massa välfärdsförmåner är det en inkörsport till det svenska samhället som ofta är det första steget om man ska fuska till sig förmåner, kunna utnyttja systemen och undangömma sig rättvisan med flera och falska identiteter. Till slut nästlar man sig in i systemen och kan begå välfärdbrott och dylikt. Allt hänger ihop i det kriminella kretsloppet som tyvärr blir lättare att snurra runt i när staten saknar kontroll för att stävja fusk och brott. Och alltför ofta börjar det med ett samordningsnummer. Fru talman! En handläggare på folkbokföringen berättar om händelser när män - för det har handlat om just män - vill byta personnummer för att numret hör till en tid när det har varit strul och trassel. Nu när mannen ska starta om vill han begära ett nytt personnummer. Samtalen kan bli riktigt hotfulla. Jag vill ge exempel på hur ett bedrägeri kan gå till. Har du ett samordningsnummer kan du starta företag. Företagsledaren tar hit landsmän till sitt företag på samordningsnummer, och stöd från Arbetsförmedlingen betalas ut. Vid kontroll på företaget finns inte personerna där och inte heller i Sverige. Moderaterna har lagt fram ordentliga förslag för att ta tag i problemen. Moderaterna vill att det ska krävas personlig inställelse för att få ett samordningsnummer och även för att få behålla ett samordningsnummer. Moderaterna vill att biometriska data ska användas, som med pass. Till exempel fungerar tumavtryck i alla länder. Moderaterna vill också ha en genuin folkräkning och kommer att lägga till en halv miljard för detta. Vi har gjort så i budgeten som ligger för året. Fru talman! Jag frågar därför finansministern: Ser hon vikten av att ta tag i samordningsnumren på riktigt och av att numren framgent kopplas med biometriska data som exempelvis ett tumavtryck? Moderaterna föreslår fysisk närvaro vid utfärdande av samordningsnummer. Är ministern även beredd att se över möjligheten att inkludera foto på innehavaren? Den tredje frågan är: Avser ministern att vidta några konkreta och kraftfulla åtgärder så att användandet av falska identiteter leder till kännbara konsekvenser? Moderaternas förslag har regeringen avfärdat. Ingen har egentligen förstått varför. Kanske har friår, byggsubventioner och plastpåseskatter tagit upp alltför mycket av ministerns och regeringens tid.

Fru talman! Jag tänkte föregripa finansministerns nästa inlägg, för det brukar följa ungefär samma mönster att allt är alliansregeringens fel och att hade Socialdemokraterna bara alltid haft makten i Sverige skulle det inte ha funnits några problem. Men så förhåller det sig inte riktigt i verkligheten. I den här frågan är det nog extra viktigt att alla vi politiker är lite ödmjuka. Det finns kanske inte skäl för någon att kasta första stenen. Problemen hopade sig i Sverige snabbt och på ett, för det politiska systemet får man nog ändå säga, överraskande snabbt sätt. Flera regeringar kunde ha gjort mer. Men att mer inte har gjorts tidigare är aldrig en ursäkt för att inte göra något nu, och att man inte ska kasta stenen är ju inte samma sak som att man inte ska lägga första stenen för ett bättre samhällsbygge. Där är vi nu. Moderaterna var väldigt kraftfulla i kraven på mer ordning och reda kring samordningsnumren i riksdagens skatteutskott, och vi tog ett riksdagsinitiativ för detta. Först efter det valde regeringen att agera. Dagen innan vårt initiativ skulle bifallas, tror jag bestämt att det var, lanserade regeringen äntligen någon egen idé på hur man skulle försöka återställa ordning och reda gällande samordningsnumren. Min fråga till finansministern är av samma karaktär nu som den var då. Varför hoppar man bara halvvägs över detta stup? Vi har varit väldigt tydliga med att man bör återkalla alla samordningsnummer och att de som vill behålla sitt samordningsnummer bör verifiera det genom att dyka upp eller på annat sätt bortom allt rimligt tvivel säkerställa sin identitet. Det här har regeringen strukit i sin del av förslaget. Fru talman! Jag ska inte förklara i detalj för alla som lyssnar hur regeringens förslag är utformat. Men vill man vara snäll mot regeringens förslag kan man säga att det på fem år löser de problem som uppstått. Vårt förslag löser problemen på ett år, alltså fem gånger så snabbt för den som vill ägna sig åt huvudräkning. Nu när förslagen ändå ska börja rullas ut vill jag fråga finansministern om inte vårt ursprungliga förslag vore önskvärt: att alla samordningsnummer ska verifieras. Varför motsätter sig finansministern det, till förmån för sin egen femårsmodell där numren gradvis ska bli korrekta? Bedömer inte finansministern att läget i Sverige ändå är relativt akut när det gäller problem med ordning och reda och att komma till rätta med dem? Vi har ganska gott om sådana problem, inte minst i många socialdemokratiska skyltfönsterkommuner som Malmö, Borlänge och Södertälje. Där finns allvarliga problem med att varken staten eller kommunen har någon kontroll. Socialdemokrater anklagar ofta och häcklar emellanåt oss moderater för att vi vill ha ordning och reda och kontroll på försörjningsstöd och sådant. Men i Borlänge, Malmö och sådana kommuner, som har haft en mer lättvindig attityd till att hela tiden betala ut försörjningsstöd, till och med till människor som inte finns i Sverige, har man fått ännu allvarligare problem med detta. Där har både staten och kommunen retirerat. I välskötta moderata kommuner, till exempel Solna, där kommunen har haft ansvaret har det ändå upprätthållits någon form av kontroll eftersom kommunen har haft koll när staten har backat. Men i de socialdemokratiska skyltfönstren, till exempel Borlänge och Malmö, där man inte har velat ha kontroll över försörjningsstöden har det blivit ännu värre. Frågan till finansministern är: Bör vi inte gå på Moderaternas ursprungsförslag och verifiera alla nummer direkt?

Fru talman! Eftersom Sofia Westergren i sitt inlägg blandade personnummer och samordningsnummer ganska friskt tycker jag att det är viktigt att börja med att klargöra att det är stor skillnad mellan personnummer och samordningsnummer. Personnummer ges till personer som är folkbokförda i Sverige och som bor här, medan samordningsnummer ges till personer som myndigheter av en eller annan anledning behöver ha en identitetsbeteckning på, till exempel för att de under en kortare tid arbetar i Sverige. Men det kan också vara för att de har en helt annan kontakt med en svensk myndighet utan att de någonsin vistas i, kommer till eller har någon som helst anknytning till Sverige. Det är också viktigt att polisen kan ha en identitetsbeteckning på personer som till exempel misstänks för brott men som inte bor i Sverige eller har ett personnummer. Myndigheternas behov av en identitetsbeteckning är alltså grunden för att vi har samordningsnummer. Det är också viktigt att påpeka att samordningsnumret i sig inte ger några som helst rättigheter. Man har inte rätt att vistas i Sverige för att man har ett samordningsnummer. Man har inte rätt att få några bidrag eller andra förmåner i Sverige. Man har inte heller rätt att arbeta i Sverige för att man har ett samordningsnummer. Det är viktigt att myndigheter som Försäkringskassan säkerställer att personer som får utbetalningar från våra välfärdssystem är berättigade till det och att man inte utgår från ett samordningsnummer. Det är självklart också viktigt att alla arbetsgivare känner till att ett samordningsnummer inte ger någon rätt att arbeta i Sverige. Det är viktigt att vi har koll på våra register. Regeringen har gjort flera saker för att stärka upp systemet med samordningsnummer. Sofia Westergren frågar vad regeringen har gjort. Vi har bland annat gjort mycket för att myndigheterna ska kunna samordna sitt arbete med samordningsnumren på ett bättre sätt. Skatteverket har utbildat och informerat övriga myndigheter om vad som gäller. Man har också utvecklat en särskild dataapplikation för att motverka att falska identiteter, alltså samma id-handling, ska kunna användas upprepade gånger. Det är viktigt. Därutöver har vi jobbat på både ett mer långsiktigt och ett mer kortsiktigt spår. Det långsiktiga spåret är den stora utredningen av både folkbokföringen och samordningsnummer, eftersom vi behöver bättre koll på folkbokföringen och samordningsnumren. Felaktig folkbokföring kan ofta vara en orsak till att det går att ta del av bidrag på ett felaktigt sätt. Utredningen kommer att redovisas i april i år. Därutöver har vi jobbat på ett snabbspår. Den promemoria som har varit på remiss bereds nu i Regeringskansliet, och vi har kommit långt i den beredningen. Den innehåller bland annat förslag på avregistrering om det finns särskilda skäl, adresskrav för samordningsnummer och krav på personlig inställelse för den som själv ansöker om samordningsnummer. Det blir alltså krav på personlig inställelse om man själv vill ha ett samordningsnummer. Däremot kan det vara en myndighet som behöver ett samordningsnummer på en person som absolut inte själv vill ha någon kontakt med Sverige, till exempel om man är misstänkt för ett brott. Då går det inte att kräva personlig inställelse. Men det skulle vara svårt för polisen om det inte går att ha en identitetsbeteckning. I förslaget ingår även automatisk avregistrering av personer med gamla samordningsnummer. Det innebär att alla samordningsnummer som är utfärdade före 2016 kommer att kunna strykas i slutet av 2021 om det inte finns särskilda skäl mot det. Varför stryker vi inte alla samordningsnummer? Det beror på att vi bedömer att det blir svårt för myndigheterna. Det är myndigheterna som behöver numren för att kunna arbeta, och att stryka alla skulle kunna leda till kaos på våra myndigheter. Det har jag svarat Niklas Wykman flera gånger tidigare i riksdagens talarstol.
Fru talman! Jag har bra ordning på personnummer och samordningsnummer. Anledningen till att jag tog upp det i mitt förra inlägg är att jag tror att det blir förvirrande för dem som går över till ett personnummer att de inte längre kan välja ett nytt nummer, som de är vana vid när det gäller samordningsnummer. Fru talman! När jag var kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund fanns där ett pensionärspar som levde ett stilla liv - låt oss kalla dem Kalle och Asta. Första gången de fick post till ett namn som de inte kunde uttala trodde de att posten gjort fel. De kontaktade brevbäraren, Postnord och även Skatteverket. Skatteverket berättade att man inte kunde avskriva den nytillkomna personen från adressen eftersom personen saknade en annan adress. Pensionärsparet hade av förklarliga skäl inga kontaktuppgifter till honom. Ett annat exempel på fiffel med adresser är en lägenhet där 100 personer är registrerade. 80 av dem är dömda, varav en styckmördare. Kalla fakta visade också i ett program att 500 personer varit skrivna på en och samma adress. Redan för tre år sedan varnade Anders Björkenheim, expert på att förebygga bedrägerier, personligen finansminister Magdalena Andersson för det systematiska fusket med tillfälliga personnummer, alltså samordningsnummer. "Det är under all kritik att inget hänt", sa Anders Björkenheim då. Fru talman! Så här fungerar det: Man kan köpa sig en adress; det finns till salu för några hundralappar i månaden. Då kan posten hämtas veckovis. Oftast görs detta av personer med just samordningsnummer. Man kan också bara använda en adress, så som hände med Kalles och Astas. De som redan bor på adressen behöver nämligen inget veta och heller inte acceptera att så sker. Skatteverket har uppmärksammat fenomenet och har på sin hemsida utvecklat en tjänst där man kan kontrollera vilka som står skrivna på en adress. Är det någon som inte hör hemma i hushållet finns det en knapp på hemsidan där man kan anmäla detta. Men om inga bidrag är kopplade till ärendet är det lågprioriterat och hamnar underst i högen. En handläggare på myndigheten önskar sig en molntjänst där dessa människor omedelbart kan skrivas över så att vanliga människor inte ska drabbas. Samma handläggare undrar varför tjänsten har utvecklats på Skatteverkets hemsida när det inte är prioriterat att hjälpa vanliga människor med problemet. Fru talman! Jag vill berätta för finansministern att pensionärsparet Kalle och Asta mådde väldigt dåligt under den tid då det här pågick. De kände sig iakttagna och undrade dagligen vem personen var som skickade sin post till dem. Vilken ålder hade han? Var han kriminell? Var han våldsam? Vad skulle hända? Fru talman! Jag vill passa på att fråga finansministern, som tidigare har varit överdirektör på Skatteverket och jobbat mycket med dessa frågor, om hon ser behovet av till exempel en molntjänst för att snabbt kunna avskriva personer som inte hör hemma på en adress. En handläggare på Skatteverkets avdelning för folkbokföring önskar att det i regeringsbrevet till myndigheten hade funnits ett uppdrag om att kontrollera id-handlingars äkthet. Jag vill därför fråga ministern om hon ser behov av det och om detta uppdrag kan ges myndigheten.

Fru talman! Magdalena Andersson har varit finansminister länge nu. Det blir väl drygt sex år? Därmed är hon helhetsansvarig och får allt svårare att skylla ifrån sig på andra partier och krafter för hur läget är i Sverige. Jag förstod på finansministerns irriterade, uppgivna eller trötta svar att hon tyckte att hon hade besvarat den där frågan från Niklas Wykman förut. Magdalena Andersson får gärna kalla mig optimist, men jag tänker alltid att människor kan bli bättre och kan komma till nya insikter. Jag tänker därför fråga igen: Är inte Moderaternas förslag om att man bör verifiera alla samordningsnummer i Sverige på sin plats? Vi har i stora avseenden förlorat kontrollen i vårt land. Borlänge, Malmö och Södertälje - ja, runt om i landet och inte minst i socialdemokratiska skyltfönsterkommuner där kontrollen av försörjningsstöden har varit obefintlig finns mycket stora problem med att man inte vet vem som är vem och vem som bor var. Det är inte alls så som det var tänkt att Sverige skulle fungera. Finansministern har redan öppnat för att vi ska skaffa oss sådana kontroller. Men varför vänta i över fem år? Varför kan vi inte skaffa oss denna kontroll här och nu? Finansministern säger att det skulle skapa kaos hos myndigheterna, men det är bara ett svepskäl för att inte göra någonting alls. Självklart ska man inte återkalla de samordningsnummer som myndigheterna bedömer att de behöver ha. Om Skatteverket, polisen eller någon annan säger att ett visst samordningsnummer behövs ska det inte återkallas. Men varför kan vi inte återkalla de samordningsnummer som myndigheterna bedömer inte behövs och som vi inte vet vem som ligger bakom? Sedan kan vi se till att de som vill behålla dessa nummer behöver verifiera dem. Vi kan inte använda det faktum att myndigheterna vill ha kvar vissa nummer som ett svepskäl för att inte göra något åt de andra kanske 850 000 numren.

Fru talman! Alla samordningsnummer kommer att kontrolleras. Det kommer dock att ske i en takt som vi bedömer att myndigheterna klarar av samtidigt som de kan fullfölja sina andra viktiga arbetsuppgifter. Polisen är här en viktig myndighet, och de har ju ganska mycket att göra. Jag vill varna för att tro att en genomgång av samordningsnumren kommer att lösa de problem som vi har med felaktig folkbokföring. Personer som har samordningsnummer är per definition inte folkbokförda i Sverige. Inte heller åtgärdas problem med trångboddhet eller felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Många personer med samordningsnummer har inga utbetalningar från dessa. En statlig utredning har tittat på felaktiga utbetalningar. I den bedömer man att felaktiga utbetalningar som är kopplade till samordningsnummer har marginell betydelse. Vi ska ha ordning och reda på samordningsnumren och det är helt oacceptabelt om personer med samordningsnummer felaktigt får utbetalningar från våra välfärdssystem, men det är inte detta som löser problemet med fusk och fiffel i bidragssystemen. Där behöver vi andra åtgärder. En viktig åtgärd är att ha bättre koll på folkbokföringen. Jag förstår verkligen att det för ett äldre pensionerat par blir en stor oro om en okänd person som inte bor i hushållet har skrivit sig där. Det leder till en väldigt stor oro och kan uppta väldigt mycket av och försämra de fina år man kan ha som pensionär. Också jag bedömer att felaktigheter i folkbokföringen är ett stort problem. Därför har vi vidtagit åtgärder för att Skatteverket ska få bättre förutsättningar att kunna arbeta mot felaktigheter i folkbokföringen. En viktig del i detta har varit att återinföra det folkbokföringsbrott som alliansregeringen avskaffade. Det skulle såklart ge Skatteverket nya möjligheter. Det gör också att det kan komma betydligt högre upp i högarna på tjänstemännens skrivbord än när det inte ens var brottsligt att vara felaktigt folkbokförd. Därutöver har vi vid en lång rad tillfällen tillfört resurser till Skatteverket för att man bland annat ska kunna arbeta med folkbokföringen. Det handlar till exempel om 45 miljoner specifikt till folkbokföringen år 2020. För nästa år blir det 43 miljoner, och sedan blir det 20 miljoner permanent. Jag delar alltså helt uppfattningen att det är viktigt att vi har kontroll i folkbokföringen. Men återigen, det ska inte sammanblandas med samordningsnummer, eftersom personer som har samordningsnummer definitionsmässigt inte är folkbokförda.

Fru talman! Jag vill tacka Magdalena för svaren. Jag hörde aldrig om hon svarade på frågan om molntjänster så att vi kan få en snabb lösning för pensionärsparet. Det skulle jag önska få ett svar på. Samordningsnummer är ofta sammankopplade med så kallade bilmålvakter. "Samordningsnummer i sig har ett viktigt värde, men det missbrukas på olika sätt", säger Tobias Wijk på Skatteverket. "Totalt uppgick det till över 36 000 fordon som var registrerade på samordningsnummer", enligt polisen Linda H Staaf. Transportstyrelsen konstaterade 2018 att dessa 36 000 fordon var registrerade på 700 samordningsnummer. Detta är fordon som med all sannolikhet används av stöldligor för organiserad brottslighet. Det är uppseendeväckande att regeringen inte tycks prioriterade dessa allvarliga problem. Många av de här bilarna lämnar Sverige. Kronofogden i Malmö berättar om en person med samordningsnummer som har skulder på drygt 104 miljoner kronor. Malmö stad hade tidigare problem med att knappt hälften av parkeringsböterna betalades. De har tagit tag i problemen och nu betalas nästan 90 procent. Med detta sagt är det viktigt att ta tag i problemet. Myndigheter kan göra det, men de behöver ha fler verktyg. Jag vill fråga finansministern vilka skäl hon tror kan finnas till att tre personer har tillskansat sig 38 olika identiteter.

Fru talman! Tack för att en viktig fråga har lyfts fram här! Det är viktigt att vi har ordning och reda i våra register och att vi har koll på våra samordningsnummer och folkbokföringen. Att ha flera och falska identiteter är ofta ett led i början av en brottskedja, där man sedan begår en lång rad brott, till exempel välfärdsbrott, skattebrott och annat. Det är därför viktigt att vi arbetar hårt för att ge våra myndigheter verktyg så att de kan agera mot denna brottslighet. Vi behöver också avsätta de resurser som behövs. Bilmålvakter är ofta ett led i en brottskedja. Regeringen har åtgärder här. Jag vet inte om de redan är vidtagna eller om de är på gång; det ligger inte inom mitt ansvarsområde. Jag vet dock att man har arbetat aktivt för att komma till rätta med problemet. Det finns även en hel del intressanta lokala exempel i bland annat Malmö och Skåne på hur man har kunnat arbeta mot bilmålvakter. Om jag fortfarande hade varit överdirektör på Skatteverket hade jag på direkten kastat mig över frågan om molntjänster. Jag tror dock att detta är mer en fråga för myndighetsledningen än för styrning från Finansdepartementet, men jag tar med mig den. Vilka it-tjänster en myndighet har brukar oftast vara en fråga för myndigheten och inte för regering eller riksdag.